Fru talman! En central uppgift för kriminalvården är att minska återfallen i brott. I dag återfaller en av fem av kriminalvårdens klienter i brott redan ett år efter det avtjänade straffet. Inom tre år har 40 % återfallit. Av dem som sitter i fängelse har mer än 60 % tidigare erfarenhet av kriminalvården. För att få ned dessa procenttal genomförs olika former av program och aktiviteter. Dessa kostar pengar, men det är det värt om det fungerar. Men vad är det som fungerar egentligen? För att få svar på detta krävs det en ordentlig uppföljning av kriminalvårdens klienter efter frigivningen. Riksrevisionen har granskat kriminalvården och funnit att kriminalvårdens uppföljning har varit undermålig. Det här kan man läsa om i rapporten Återfall i brott eller anpassning till samhället? Även Statskontoret pekar i sin effektivitetsgranskning på behovet av en bättre redovisning av resultaten av kriminalvårdens insatser. En undermålig uppföljning gör att resurserna satsas fel och att de intagna inte får verksam behandling. Därför skulle jag vilja ha en kommentar av Alice Åström till rapporten från Riksrevisionen. Jag skulle också vilja höra vilka åtgärder hon tänker vidta för att vi ska veta att de resurser som anslås till kriminalvården används på det mest effektiva sättet.
Fru talman! Jag kan inte kommentera Riksrevisionens rapport helt och hållet eftersom jag faktiskt inte har läst den helt och hållet utan mera ögnat i den. Men jag kan gärna svara på Karin Granboms frågor. När det gäller behandling har man varit otroligt dålig på att över huvud taget veta om de behandlingsinsatser man gjort har gett något resultat. Nu har det påbörjats ett arbete där man försöker ta till sig forskning och kunskap och fått program för att utvärdera och granska vad som fungerar och också ha en uppföljning efteråt. Det här har inte fått tillräckligt stort genomslag. Det finns inte på tillräckligt många platser, och det finns inte tillräckligt många som kan leda programmen, men det är en utveckling åt rätt håll. Den situation som kriminalvården har i dag har gjort att det har blivit ännu mer bekymmersamt att få mer personal för utbildning i behandlingsprogrammen och få i gång de nya modellerna. Det tycker jag är ett svar på varför resurserna har satsats fel, för det har det gjorts. Man har inte haft någon kontroll. Men det här tror jag blir ett medel att få resurserna på rätt ställe. När det sedan handlar om att minska återfallen tror jag inte att det är så där hemskt stor skillnad på siffrorna nu och tidigare, men det är ändå otillständigt. Vi borde kunna lyckas bättre. När de intagna kommer ut och inte får någon bostad eller något arbete och samhället bemöter dem på ett visst sätt tycker jag inte att kriminalvården ska lastas för att de återfaller. Man får titta på även många andra delar i samhället och inte lägga allt på kriminalvården.
Fru talman! I Riksrevisionens rapport finns det en hel del bra förslag, så jag rekommenderar läsning av den. Alice Åström verkar ha en välvillig och positiv inställning till att uppföljningen ska bli bättre. Jag hoppas att Alice Åström är med och verkar för att kriminalvården i nästa regleringsbrev eller vid en särskild behandling av den här rapporten får tydliga direktiv om att förbättra uppföljningen av sina klienter. Det är viktigt att varje krona som blir investerad i kriminalvården är en väl investerad krona och att varje intagen ska ges relevant behandling och rätt förberedelse för frigivning. Det förtjänar både skattebetalande medborgare och intagna. Dessutom vill jag tilläga, med tanke på att Alice Åström talar om att det finns många missbrukare i kriminalvården, att Alice Åström har ett ansvar för det. Hon har varit med om att besluta om att kraftigt minska anslagen till missbrukarvården. Det har varit kraftiga nedskärningar under de senaste åren, och massor av platser har försvunnit. Det beklagar jag. Slutligen skulle jag vilja vädja till väljarna att byta majoritet. De som fört oss in i den här besvärliga situationen klarar uppenbarligen inte att ta oss ur den.

Fru talman! Det är ju alltid trevligt att få positiva omdömen. Det tar jag gärna till mig. Jag är ännu inte så politiskt bränd att jag inte kan säga att det finns vissa saker som är bra i reservation 4. Jag inbjuder då Alice Åström att ta del av reservation 3 och inte huka för att ställa upp bakom den bara för att den kommer från oppositionen. Det kan bero på bristande politisk erfarenhet hos mig, men Kristdemokraterna och andra borgerliga partier påvisar att det inte är särskilt lyckat. Brottsligheten ökar, och folk får inte plats på fängelser och häkten. Då säger representanter från majoriteten: Nu gnäller de igen. De bara gnäller och gnäller. Samtidigt säger Alice Åström att situationen är bekymmersam. Ja, men då måste man ju göra någonting. Man måste ta ansvar för situationen. Det är klart att man inte löser allt med fler fängelseplatser och fler platser för missbrukare, utan det krävs förebyggande åtgärder. Men varför kan inte Vänstern medge att det vi säger är rimligt, att dagens situation måste ändras? Man kan inte bara säga att det kommer att ta tid, utan man borde ställa upp på de förslag som vi tycker är bra. Jag vill inbjuda Alice Åström att läsa vår reservation lite noggrannare och se vad den innehåller och inte bara maniskt säga nej till allting. Läs vår reservation och tala om varför du inte ställer upp på den!
Fru talman! Man ska ta ansvar för hur det ser ut i dag och inte bara säga att det är bekymmersamt och att det kommer att ta tid, säger Peter Althin. Men jag tycker att det är bekymmersamt, och det kommer att ta tid. Precis som jag sade tidigare bygger man inte fängelseplatser på en dag. För Vänsterpartiet handlar det om att ta ansvar för hur det ser ut i dag när man ska fördela resurser. När jag får signaler om att det tar två år innan en tonårig som mår dåligt får vård på barnpsyk, då tycker jag att det är oerhört allvarligt. Jag ser ju hur det ser ut i många landsting och kommuner när det gäller skolpsykologer och så vidare. Men å andra sidan behövs det pengar till kriminalvården. Då kan jag svara: Jag tar bara ansvar för kriminalvården. Vi satsar pengarna och resurserna där och struntar i om det finns pengar till skolpsykolog och pengar till landstinget som kan satsas på barnpsyk. Hade världen varit så enkel hade jag kunnat göra så. Men vi tar ansvar för hur det ser ut i dag. Det är därför som jag inte tvekar att erkänna att det finns saker som behöver bli bättre inom kriminalvården. Överbeläggningen är bekymmersam. Om Vänsterpartiet hade fått bestämma skulle halvtidsfrigivningen ha återinförts från den 1 juni. Då hade vi löst en väldigt stor del av de problem med platsbrist som finns inom kriminalvården. Vi har faktiskt förslag till hur man kan lösa den akuta situationen, men där får vi inte med oss någon majoritet. Då kan ju ni ta ansvar för att ni inte stöder våra förslag som skulle lösa problemen på ett enklare och rimligare sätt än vad det ni själva förespråkar skulle göra.
Fru talman! Alice Åström säger att det tar tid att inrätta nya platser - och det vet vi - i alla fall om de ska vara bra och permanenta. Men Alice Åström tillhörde ju regeringsunderlaget när man från departementet sade: Nej, vi ska inte bygga någon anstalt i Västerås. Den anstalten hade Kriminalvårdsstyrelsen planerat sedan länge, det vet Alice som också sitter i den styrelsen. Här som på så många andra ställen handlar det om underlåtenhetssynder.
Fru talman! Jag vet inte hur jag ska uppfatta det sista, men vi tar gärna ansvaret för helheten. Vi kan ta över alltsammans. Jag kan inte påstå att vi kommer att lyckas med en gång, men förutsättningarna för att nå en bättre framgång med kriminalvårdsfrågorna skulle nog bli större. Ibland får jag en känsla av att Alice stöder sådant som egentligen går emot det som hon tycker själv. Det kommer att ta tid.
Man har inte gjort det som man skulle göra, och det är en allvarlig synd. Alice Åström är orolig för att antalet fängelsevistelser ökar. Det är jag också. Alice har redan talat om vad hon vill göra: Släpp fångarna loss efter halva tiden! Sedan återstår det att se vad hon ska göra när det ändå blir fullt. Fru talman! Jag är mer orolig för de brottslingar som inte åker fast och lagförs.
Ja, men om man inte gör någonting kommer det en ny generation snart igen som ska ha nya platser på missbrukshemmen och fängelserna. Vi måste alltså satsa väldigt hårt på att det inte kommer in nya i kriminalitet och att de som finns på anstalterna inte återfaller. Det är min poäng.
Jag är inte så orolig över dem som åker fast, för då har rättvisan fungerat. Vad skulle Alice Åström göra utöver detta med halvtidsfrigivning om antalet uppklarade brott ökade från dagens 15 % till bara blygsamma 20 %?
Så häng på här nu i stället så tar vi ansvaret. Sedan ska jag försöka att få med också de andra borgerliga partierna så att vi kan ta över, och det kan vi väl göra i dag.
Fru talman! Jag tror att man säkert skulle vara tvungen att möta det med en hel del nya anstaltsplatser. Men det arbetet pågår ju, och det vet Jeppe Johnsson som också sitter i Kriminalvårdsstyrelsens styrelse. Jeppe Johnsson har exakt samma underlag som jag har för hur kriminalvården kan bygga ut, hur många platser man kan bygga ut och hur mycket personal man kan rekrytera för att bygga ut. Kriminalvården själv säger att man inte klarar av att bygga ut i högre takt. Det handlar inte bara om ökade resurser. Det enda som jag kan hålla med Jeppe Johnsson om är att kriminalvården ganska tidigt såg att man ville ha en ny anstalt i Västerås. Men det som Jeppe Johnsson glömmer att säga är det som Kriminalvårdsstyrelsen också hade i sitt förslag, att man skulle lägga ned ett par anstalter - Malmöanstalten, Kalmaranstalten och en till som jag inte kommer ihåg, eftersom man ansåg att de var gamla och uttjänta. Förslaget från Kriminalvårdsstyrelsen att bygga en ny och stor anstalt i Västerås syftade inte till att öka platsantalet, utan man ville pröva en ny modell med ett visst antal platser. Framför allt ville man lägga ned gamla anstalter. Man ska inte blanda ihop korten, Jeppe Johnsson. Det är synd att man gör det i den här debatten. Det är tillräckligt bekymmersamt ändå utan att man ska behöva ta hem den typen av poänger.
Fru talman! Det har fattats beslut här i riksdagen om målsättningen 90 % beläggning för att man skulle kunna ge rätt plats till rätt intagen och för att man skulle kunna åstadkomma de goda resultat som man önskade. Jeppe Johnsson har haft samma underlag som jag, säger Alice Åström. Ja, det har jag haft. Då kan väl inte de varningssignaler som har kommit under de senaste fem-sju åren ha undgått Alice Åström. Då kan man inte bara rycka på axlarna. Har man trott på de prognoser som Kriminalvårdsstyrelsen har gett oss borde man agera. Alice säger att ökade resurser inte hjälper. Nej, fru talman, det handlar egentligen inte så mycket om ökade resurser. Nu blir det visserligen 200 miljoner i engångsersättning, men den här verksamheten är på väg mot ett underskott på 1 1⁄2 miljard i en budget som är kring 5 miljarder. Det är konkurs. Det måste naturligtvis till ökade resurser, men jag tror inte att enbart det hjälper. Det är omöjligt att bedriva kriminalvård på kredit så här länge.

Fru talman! Jag tänker inte bli så mångordig eftersom timmen är sen. Jag börjar med att yrka bifall till reservation nr 6. Vi har fått en lång rad exempel på hur illa det står till inom kriminalvården. Det är inte heller någon som förnekar att det finns problem. Men det finns också en kommitté som arbetar för att lösa de problemen. Jag tror inte att det är realistiskt att efter någon månads funderingar gå upp i kammarens talarstol och tro att man har bra förslag på vad som ska göras. Då tror jag att det är bättre att genomarbeta problemet ordentligt. Jag vill som miljöpartist se på problemen inom kriminalvården betydligt mycket vidare. Jag menar att det inte handlar om fängelser och inpasseringskontroller utan om att människor inte ska komma dit. Peter Althin har alldeles rätt. Jag åberopar den arbetande kommittén. Jag undrar dock lite grann över Peter Althins exempel med mannen som har så lång erfarenhet från fångvården och som talade om att kriminalvården var betydligt bättre förr. Tydligen hade den ändå misslyckats i hans fall redan då. Jag tror att det handlar om att man måste se på samhället utanför kriminalvården. Vi har i vår reservation resonerat om den ställning som barnen till internerade har och hur de bemöts och hanteras. Vi tror att det är väldigt viktigt att man kan möta människor ute i samhället som befinner sig nära kriminella sociala arv och ta hand om dem på ett sådant sätt att de inte blir kriminella. Jag tror att det är väldigt viktigt att ge samhället möjligheter att stödja dessa barn. Det känns synnerligen viktigt att vi kan få människor att avstå från att begå brott som gör att de måste sitta internerade. Lika viktigt är det att få ut människor från kriminalvården och att ge dem möjligheter till behandling i den mån det rör sig om missbruksproblem. Vi har här möjligheten till så kallade § 34-placeringar. I det sammanhanget har kommunerna varit en stoppkloss eftersom de inte har haft pengar till detta. Vi har därför anslagit mer pengar till kommunerna. Vi kan inte kommendera dem och öronmärka alla pengar, för olika kommuner har olika problem, men jag hoppas innerligt att man kommer att se bland annat till behovet av § 34-placeringar och använda medel till sådana.

Fru talman! Leif Björnlod säger att de intagna aldrig borde ha kommit till kriminalvården. Självklart är det det bästa. Men nu är det faktiskt så att det begås brott, och vi tycker väl allihop att förövarna ska dömas till fängelse vid grova brott. Då är frågan vad vi ska göra för att kriminalvården ska fungera så bra som möjligt, så att de inte inom en snar framtid efter frisläppandet ska återvända dit, och framför allt för att vi inte ska få fler brottsoffer i samhället. Här får vi inga som helst svar. Det har gjorts några utredningar som Karin Granbom tidigare har varit inne på. Vi har också fått en rapport från BRÅ med titeln Förberedd för frihet? Under rubriken "Få positiva förändringar" har man kommit fram till att det har hänt en sak under projektet i fråga, som pågått i tre år, och det är ett förbättrat blankettstöd. Det är kanske det bästa som majoriteten kan komma på för att vi ska få en bättre kriminalvård, för så mycket mer har vi inte fått höra hittills i dag, men jag väntar otåligt på Socialdemokraternas anförande. Jag skulle vilja fråga Leif Björnlod om den man med reumatism som tvingas sova i en otät iskall gammal manskapsbod när han befinner sig på öppen anstalt. Enligt 9 § lagen om kriminalvård ska alla intagna behandlas med respekt för deras människovärde. Tycker du att detta sker?
Fru talman! Ja, det är alldeles självklart. Och det är naturligtvis alldeles självklart att det inte finns någon anledning att komma med ett tillkännagivande i det här fallet, när man arbetar i den här situationen. Jag räknar med att vi kommer att få ett arbete från Regeringskansliet som kommer att hjälpa oss med den här situationen, så därför finns det inget behov av ett tillkännagivande, och därför stöder jag heller inte den reservationen. Jag såg inte behovet.

Fru talman! Helena Zakariasén började med att berätta att hon knappast ens tror på vad vi i oppositionen säger. I mitt anförande sade jag att ni förmodligen har missat hur verkligheten är inom kriminalvården. Det är väl ett bevis när ni inte ens tror på verklighetsbeskrivningen. Vi fick nämnt ett antal förslag som vi alla är överens om pågår. Men problemen fick vi inte höra någonting om. Jag ska kommentera Barnombudsmannens förslag att göra det bättre för barn med föräldrar i anstalt. Självklart tycker vi alla det. Problemet är att det är rätt svårt att förbättra besöksrum för barnen. Där ligger redan en eller två intagna i tältsängar, men det är en annan sak. Jag skulle vilja komma tillbaka till en annan fråga. Helena Zakariasén tog upp hur viktigt det är med frigivningen. BRÅ har gjort en rapport om utvärdering av förstärkta frigivningsförberedelser för åren 2001-2003, som jag ägnade lite av eftermiddagen åt. Den heter Förberedd för frihet? Det är rätt kul att läsa sammanfattningen. Det är få positiva förändringar. Det är givetvis inte kul på rätt sätt, eftersom det är tragiskt. Men mot bakgrund av det som Helena Zakariasén tidigare sade om frigivningens vikt vill jag läsa en enda mening: Den mest påtagliga förändringen i kriminalvårdens arbete under mätperioden var att användningen av ett nytt blankettstöd för verksamhetsplaneringen ökade. Tack för det! Är det detta som Socialdemokraterna menar är förbättringar inför frigivningen så att vi får färre återfallsförbrytare?
Fru talman! Jag vill inte på något sätt förringa den situation som kriminalvården befinner sig i i dag. Varför jag inte gick in mer i debatten nu var för att jag tyckte att Alice Åström hade gjort det. Jag inser definitivt att det finns problem. Men vi ska samtidigt inte glömma bort att rättsväsendet ändå har fått mer pengar i förhållande till andra områden i samhället som kanske också behöver tillskott. Jag tror att det är viktigt att hitta en vettig balans i det eftersom alla områden berörs. Det är där jag talar om att försöka se helheten i stället. Det frågades varför jag ifrågasätter vissa saker. Också jag har varit ute på anstalter runtom i landet. Jag känner inte igen den bild som Johan ger av verkligheten. Vi har tydligen väldigt olika bilder. Jag vet att det finns brister på olika ställen runtom i landet. Det har jag redan bekräftat och håller med om. Men jag har också varit ute på anstalter där jag mötts av mycket engagemang från personalens sida och där de intagna faktiskt trivs och känner sig delaktiga i verksamheten. Man kan inte göra Johans bild till någon form av total sanning. Det är där jag ifrågasätter riktigheten. Det lät som att Johan i stort sett menade att det är så här det ser ut i hela landet.
Fru talman! Det kan vara så att socialdemokraterna väljer att åka till de anstalter som är lite bättre för att slippa se vad de har ställt till med. Jag skulle i vart fall skämmas om jag kom dit. Även om det inte är så på alla anstalter som jag beskrivit att det är på Svartsjöanstalten, för det är givetvis inte så, är det då acceptabelt att det är det på en anstalt? Knappast. Sedan till frågan om pengarna, som vi var inne på. Vi har fått 200 miljoner kronor till kriminalvården, och det är jättebra. I 2004 års budget fick kriminalvården 4 761 miljoner kronor. De beräknade att använda 4 990 miljoner kronor. Det är 230 miljoner mer än anslaget. Vad händer när man får 200 miljoner kronor? Ingenting blir bättre mer än möjligtvis att underskottet minskar från 230 miljoner kronor till 30 miljoner kronor. Vi har det läge vi har i kriminalvården. De 200 miljoner kronorna ger absolut ingenting mer än ett minskat underskott. Ni ska inte slå er för bröstet och säga: Nu förbättrar vi kriminalvården. Nu får ni 200 miljoner kronor mer. Sedan måste jag ta upp en sak till. Jag läste i tidningen Svensk Polis. I artikeln i polisens egen tidning medger de att de inte längre tar in personer. De väljer att inte ta in personer på natten som borde ha plockats in. Jag har ett citat här: "Alla vet att det inte finns plats. Man tar inte in fyllor eller bråkiga personer." Polisen kan inte fullgöra sitt arbete eftersom det finns brist på platser i häktet. I häktet sitter människor som annars skulle ha varit på kriminalvårdsanstalter. Är detta rimligt i Socialdemokraternas Sverige?

Fru talman! Helena säger att majoriteten ser hela samhället och helheten. Det tycker jag är rätt, riktigt och bra. Kan man hindra en enda från att begå brott har man gjort en stor samhällsvinst både ekonomiskt och inte minst mänskligt. Vi har fått ett brottsoffer mindre och en brottsling mindre. Trots att vi har fått ett antal dagis, bra skolor, fritidsgårdar och bidrag för dem som behöver det har ni haft lite tid på er. Ni har suttit vid makten under 60 av de senaste 70 åren. Då har ni haft möjlighet att göra alla dessa förebyggande åtgärder. Jag lämnar det därhän. I dag ska vi tala om de olyckliga människor som trots allt hamnar i kriminaliteten. Förra året upptäckte man - observera "upptäckte man" - över 600 mobiler inne i anstalterna, och grova brottslingar fortsätter att begå brott. Vi har här i kammaren tillåtit att man har stålbågar och att man har störsändare, i varje fall på slutna anstalter. Men inom kriminalvården säger man själv: Vi har inte råd. Man jobbar för högtryck för att hålla näsan över vattenytan. Är Helena Zakariasén beredd att öronmärka pengar för att kunna göra dessa insatser? Det måste ju vara en samhällsvinst att man inte kan fortsätta att begå brott när man sitter inne.
Fru talman! Vi måste naturligtvis se till att man inte ska begå brott inifrån fängelserna. Det är självklart. Där är vi helt överens. Mobiltelefoner är ett problem. Jag ser det som svårt för mig att gå in och detaljstyra och säga exakt hur man ska använda pengarna inom kriminalvården. Däremot har egentligen Jeppe Johnsson alla möjligheter att vara med och driva frågan framåt i Kriminalvårdsstyrelsens styrelse där Jeppe Johnsson är ledamot. Jag föreslår att du börjar driva den frågan där nu om du inte redan har gjort det.
Fru talman! Det ska jag gärna göra - på bekostnad av att ytterligare några får ligga i duschrummen och avvisiteringsrummen, om nu Helena ger sin tillåtelse till detta. Nu ska jag komma till några lite enklare saker. Jag ska slå ned på några detaljer. Jag har hört intagna som kallar den första gången de kommer i fängelse för första resan och den andra gången för andra resan. Finns det någon anledning att en intagen i fängelse får behålla sitt pass, för att nu travestera det här med resa? Dessutom motsätter ni i majoriteten i dagsläget att man ska sätta undan pengar till utvisningsdömdas hemresa. Jag kan inte undanhålla er detta, för jag tycker att det är helt fantastiskt: Enligt Kriminalvårdsstyrelsen är det möjligt att använda dessa medel också för den dömdes hemresa i samband med utvisning. Det förutsätter dock att den intagne samtycker till det. Mina frågor är: Kan Helena nämna något tillfälle när en intagen behöver pass? Kan Helena svara ja eller nej på frågan om intagna ska betala sin hemresa?

Fru talman! Socialdemokraterna har en märklig retorik när de ägnar sig åt politik. Ni har ju ansvaret; ni är i regeringsställning. Men i stället för att ta ansvaret intar ni någon form av oppositionsroll. Oppositionen har bland annat föreslagit - Helena räknade upp det själv - bättre utbildning, bättre frigivningsregler, bostad och arbete vid frigivning, särskilda insatser för barn när de besöker anstalten och individanpassad vård. Det håller ni med om. Det är våra förslag, och ni håller med om dem och intar plötsligt något slags oppositionsvinkel. Det är oerhört begåvat, men det är att frånsäga sig ansvaret. Hur ser det ut i dag? Anstalterna är fulla, häktena är fulla. Återfallen ligger på en hög och för advokater närande nivå. Det är rekord i brottsanmälningar till polisen. Det är bristande utbildning och det finns ingen individanpassad vård. Så ser läget ut i dag. Varför säger ni inte det? Varför tar ni inte ansvaret, och inte bara håller med om våra förslag? Ni borde säga: Vi har misslyckats, men vi ska göra ett nytt försök om vi nu inte lämnar över ansvaret till er. Det kan jag inte förstå. Det är väl politikens innehåll att medge att allting som man gör inte blir så lyckat. Man får väl medge att det inte blev så bra. Varför kan ni inte göra det i stället för att hålla med om, men inte ställa upp på, våra förslag? Det skulle jag vilja veta.
Fru talman! Är det så här det känns att vara i oppositionens roll? Det är möjligt - jag vet inte. Det är absolut så att vi tittar på era förslag, men utan tvekan är det det som jag för fram som är vår politik och som har så varit i många herrans år. Vi ser till hela samhället, och inte bara till skilda delar. Saker och ting hör ihop, och det är det jag försöker visa. Man måste ha ett arbete och en bostad för att det ska fungera när man kommer ut. Då har samhället i stort naturligtvis ett ansvar i det. Peter Althin säger att vi inte erkänner att vi inte alltid lyckas. Det tycker jag faktiskt att vi gör. Jag har flera gånger i dag redan sagt att sakernas tillstånd i kriminalvården inte är bra och att vi jobbar så mycket vi kan för att se till att det blir förbättringar. Jag tycker inte att det stämmer att vi inte skulle inse att det finns bekymmer och även våga ta i det.

Fru talman! Överbeläggningen i den svenska kriminalvården skapar enorma problem. I ljuset av detta skulle jag vilja fråga Socialdemokraternas representant om planen för utbyggnaden, nybyggnationen och nedläggningen av häkten och anstalter. I ett av de senaste numren av tidningen Svensk Polis kan man läsa om Kriminalvårdsstyrelsens förslag. Där kan man se att nedläggningslistan är lång. Det handlar om flera häkten och många anstalter. Jag förstår att tanken från början var att man skulle byta ut ett par gamla fängelser för att bygga nytt, anpassat till moderna arbetsformer. Men nu ser det ut så att man lägger ned fungerande anstalter och bromsar nybyggnationen. Står Socialdemokraterna bakom det? Det vore väl ändå bättre att fångarna fick sitta på en gammal anstalt än att man dubbelbelägger och klämmer in dem på alla möjliga ställen, exempelvis i dagrum, städskrubbar, tvättstugor och allt vad vi har hört talas om i dag?
Fru talman! Jag måste erkänna att jag inte har hela strategin för utbyggnaden på längre sikt i huvudet utan mer i fråga om antalet platser. Det planeras i alla fall 800 platser i år. En del av dem är förstås häktesplatser. Det är ytterligare platser på gång åren framöver. Man planerar 1 700 nya platser fram till 2008 jämfört med i dag. Så visst jobbar vi på med det här. Det är en avvägning som man måste göra när det gäller vilka anstalter som är vettiga att använda sig av. En del kanske börjar att ha gjort sitt. Jag har sagt hela tiden att det är viktigt att man inte bara bygger en stor anstalt, utan vi ska i stället titta på hur de befintliga anstalterna ser ut och hur de kan utvecklas på ett bättre sätt. Vi ska inte bara fokusera på att det är en storanstalt vi ska ha, utan vi ska också titta på hur det ser ut på olika anstalter runtom i landet. Nu håller man ju på att bygga ut ett antal anstalter.
Fru talman! Vi skulle vara tacksamma om vi fick se en långsiktig lösning på den överbeläggning som är i dag. Men i dag får vi tydligen inga besked. Inte heller ser vi förslag till någon bra lösning på den akuta situationen. Peter Althin talade alldeles nyss här om att majoriteten hade intagit oppositionens roll. Och det är klart att det kanske inte är jag som ska komma med lösningar, utan det är majoritetens roll. Men jag kan naturligtvis nämna några. Bland annat skulle man kunna sätta fotboja på fler i slutet av deras straff. Man skulle kunna införa en soningskö för dem som går och väntar på att avtjäna sitt straff. De behöver ju inte inkallas just nu, utan de kan få gå och vänta ett tag. Är det så att de verkligen skulle vilja komma in och avtjäna sina straff ska de naturligtvis få göra det, så att de kan planera sina liv och sedan gå ut i samhället igen som fria. Jag tycker också att det skulle ske en ordentlig satsning på § 34-vistelsen. Men det behöver naturligtvis byggas nytt också. Jag kan inte låta bli att beklaga mig över att ni stoppade byggandet av Västeråsantalten. Hade ni inte gjort det, hade vi i dag haft en modern anstalt i Mälardalen. Det hade mildrat problemen väsentligt. I Kriminalvårdsstyrelsens plan ser man att det ska byggas en anstalt i Skåne, och det är bra. Både den och Västeråsanstalten hade ju behövts. Det är klart att det är bra om det blir en anstalt i Skåne, om nu planen genomförs, därför att Malmöanstalten ska ju läggas ned. Jag säger väl en gång till att det vore bra om vi fick en plan så snart som möjligt, eftersom det tar minst tre år innan den första fången kan tas emot i de nya utrymmena.